Herr talman! Det har då och då framskymtat i debatten, att det skulle vara omöjligt att skilja mellan olika slag av test och frågeformulär. Det medges, att det kan finnas ett och annat gränsfall, men det ankommer ju på den som gör upp testoch frågeformulären att bestämma sig för vad han vill fråga om och ta reda på. Sådana gränsfall behöver alltså egentligen inte uppstå. Man kan, menar jag, med full säkerhet skilja mellan å ena sidan kunskapstest och psykotekniska test — eller anlagstest, om jag får kalla dem så — och å andra sidan enkla frågeformulär av mer allmän, ibland rent personlig karaktär. Det är de senare testen vi vill komma åt i detta sammanhang. Om de till äventyrs skulle komma att användas — jag upprepar nu vad jag tidigare sagt — så kan de besvaras av den tillfrågade utan att hans eventuella förhandskunskap om den är till förfång. Det kanske t.o.m. i några fall vore bra att han var förberedd på frågorna. De frågor jag sett på ett formulär är av sådan Ööverraskningskaraktär, att de kan förleda den som blir tillfrågad att helt enkelt svara fel. Ett behov av instrumentell sekretess föreligger enligt min mening över huvud taget inte när det gäller dessa frågeformulär av allmän, ja, rent personlig karaktär.

Herr talman! Är det frågor av denna lydelse, som herr Johansson i Trollhättan vill sekretessbelägga på obestämd tid: Hur ofta har din mor respektive far använt alkoholhaltiga drycker? Har någon i din familj tagit medicin för nerverna — mor, far eller någon annan? Hur anser du att din mors uppfostran av dig har varit? Vad finns det för anledning att sekretessbelägga dessa frågor, som för övrigt är enfaldiga?
Herr talman! Det är inte alls omöjligt eller ens svårt att på förhand dra en gräns mellan de kunskapsprov som behöver vara sekretessbelagda och de övriga prov som inte behöver vara det. Regeringsrätten har för inte alls länge sedan gjort det i ett överklagandemål, då man klart deklarerade att kunskapsprov och andra test skall skiljas åt. De senare — alltså andra test — är offentliga handlingar men kunskapsproven är det inte. Det är vad som gäller nu, och därigenom har vi enligt min mening tillräcklig sekretess. Visst florerar, herr Johansson, mängder av sådana här prov i vårt samhälle, både inom den enskilda och inom den offentliga sektorn. Men det är ju så att det är den offentliga sektorn vi diskuterar när vi över huvud taget diskuterar offentlighet och sekretess här i riksdagen; offentlighetsprincipen gäller allmänna handlingar och inte enskilda. Den offentliga användningen av sådana här test, alltså användningen på det statliga och det kommunala området, är emellertid så stor att om vi bara får tillgång till det materialet så har vi ett material som är tillräckligt stort för att vi skall kunna bedöma frågan, när vi skall ta ställning till den ytterligare användningen av sådana här kunskapsprov. Det enda vi i dag kan syssla med är de test och prov av olika slag som görs genom myndigheternas försorg. Jag har icke på något sätt blivit övertygad om att det är nödvändigt med en utvidgning av sekretessen. Det är tämligen bra som det är.

Herr talman! Endast några ord i anledning av att jag till utlåtandet fogat en blank reservation. Jag vill erinra om att så sent som vid fjolårets riksdag diskuterade vi denna fråga med anledning av en motion.

Det har man ju gjort i annat sammanhang också, inte minst kom det till uttryck i höstens valrörelse. Jag vill erinra om den remissdebatt vi hade här för några dagar sedan, då statsministern erinrade om den film som visade hur ett amerikanskt val tillgår. Jag vill säga att man inte blev imponerad av amerikanska metoder, allra minst på detta område. Man bör ha i minnet att parlamentet i Förenta staterna inte har den ställning som riksdagen har i vårt land. Man har där ingen parlamentarism. Man har en helt annan utskottsorganisation och över huvud taget ett helt annat sätt att arbeta i parlamentet. är det någonting som den svenska riksdagen har anledning att vara stolt över och som föranleder besök och beundran från främmande länder, så är det det svenska utskottsväsendet, utskottens sätt att arbeta under ansvarsmedvetna former, varvid stor saklighet gör sig gällande. Jag är personligen övertygad om att införande av den ordning som motionärerna här förordar, d. v. s. att i utskottsbehandlingen föra in radio och TV, sannerligen inte skulle främja sakligheten i debatten utan tjäna helt andra syften. Redan nu har ju utskotten möjlighet att tillkalla experter och sakkunniga vid ärendenas behandling. Det är inte det striden står om utan om på vilket sätt offentligheten skall få del av de i utskotten förekommande debatterna. Motionärerna har uppenbarligen ett mycket starkt PR-intresse. Det skulle i många fall leda till att man i utskotten mindre kom att diskutera sakfrågan än förhandlingsordningen, sålunda frågan om vilka som skulle inbjudas till dessa jippon och vilka intressen som skulle få göra sig gällande i samband med en offentlig diskussion, s.k. utskottsförhör. Det skulle också enligt mitt bedömande leda till att intresset för debat terna här i kammaren skulle minska väsentligt, i det att massmedia redan före dessa debatter skulle ha meddelat allmänheten praktiskt taget allt det material som finns i sakdebatten. Inte minst från motionärernas sida görs det nu gällande att utskottets ställningstagande närmast är ett uttryck för konservatism — i varje fall fick jag det intrycket vid läsningen av en i dag här i Stockholm utkommande tidning. Om man betecknar det som konservatism att inte vilja ändra för ändringens skull och utan att det fyller något ändamål, vill jag gärna erkänna att jag i dessa stycken är konservativ. Enligt mitt förmenande har motionärerna inte påvisat att det tillkommit något nytt i denna diskussion, och detta är också anledningen till den blanka reservation som jag fogat till utlåtandet. Jag tycker att den sista meningen i utskottsutlåtandet skulle ha haft en annan formulering, nämligen fjolårets, där det framhölls att utskottet inte fann skäl till utredning och där det hemställdes att motionerna skulle avslås. Herr talman! Jag har inget yrkande men har gärna velat framföra dessa synpunkter.

Herr talman! Herr Adamsson har tydligen den föreställningen att, om vi Öppnar utskottsförhandlingarna och sprider litet ljus i de dunkla utskottsrummen, det skulle leda till allvarlig skada för riksdagens anseende. Om man har den låga uppfattningen om riksdagsmännens sätt att agera vid de tilltänkta utskottshearings förstår jag att herr Adamsson kan hysa dessa farhågor. Jag har emellertid en annan bedömning, ty jag tror att hearings i den svenska riksdagen skulle kunna bli just det som vi syftar till, ett utbyte av saklig information och ett djupare inträngande i argument och bevekelsegrunder bakom de förslag som utskotten har att ta ställning till. Det finns exempel på dåliga utskottshearings i USA liksom det finns annat som vi ogillar där, men det finns också exempel på dåliga utskottssammanträden i Sverige. Detta kan dock inte vara ett skäl att avstå från att föra den konstitutionella debatt som det här ändå är fråga om. Förra året skrev vi en motion på en och en halv sida om detta spörsmål. Den avfärdades av utskottet på fem rader. En av utskottets ledamöter betecknade i kammardebatten det hela som ett hugskottsliknande förslag. OK, tänkte vi, då får vi väl förklara oss tydligare. I år har vi alltså skrivit en motion på 29 sidor där vi dels redogör för det amerikanska hearingssystemet, eftersom det egentligen utvecklats endast i USA, dels diskuterar hur hearings skulle kunna utformas för den svenska riksdagen. Det försöket har utskottet avfärdat på sju rader och det enda nya — det är det som också gjort utlåtandet en mening längre — är att utskottet anser att grundlagberedningen är oförhindrad att ta upp saken om så skulle önskas. Med de små anspråk man måste ha får det kanske betecknas som ett fall framåt för vårt förslag. I varje fall har utskottet tydligen inte ansett uppslaget vara helt orimligt, ty då hade man väl inte ifrågasatt att grundlagberedningen skulle diskutera saken. Men vad är det som gör att konstitutionsutskottet i detta som i så många andra fall är helt obenäget att självt tycka någonting i konstitutionella frågor? Det hade väl ändå varit motiverat att diskutera varför man i utskottet är så negativt inställd till denna tanke i stället för att på några rader förklara att saken inte förtjänar något närmare övervägande. Vi har föreslagit utskottshearings — jag är ledsen över att det ännu inte finns någon bra svensk översättning — därför att vi tror att det skulle vara ett sätt att stärka regeringens kontrollerande makt och bidra till att få den politiska debatten mera sakinriktad. Tanken med att ha offentliga hearings här i riksdagen är att man därigenom kan ge utskotten bättre möjligheter att pröva hållbarheten i förslag från regeringen och i enskilda motioner och partimotioner. Det bakgrundsmaterial som nu finns i form av offentliga utredningar, remissvar, petitaskrivelser från organisationer och myndigheter etc. skulle enligt vår tanke kompletteras med inträngande utfrågningar av de uppgiftslämnare som står bakom den skriftliga informationen. Däremot är det inte meningen att utfrågningen i utskotten skulle vara en upprepning i sammanfattande form av de informationer som redan lämnats. Syftet är att ge utskottets ledamöter en möjlighet att granska och väga de informationer som lämnas samt att komplettera dem med uppgifter som man tycker saknas eller upplysningar om förhållanden som har tillkommit. Den målsättningen innebär naturligtvis att hearings i den svenska riksdagen skulle få en väsentligt mindre central ställning än de har i USA, där man ju också saknar det parlamentariska systemets möjligheter att i kamrarna föra diskussioner mellan riksdagens och regeringens ledamöter. Vi tror att hearings skulle vara ett värdefullt inslag i den svenska riksdagen, och det är framför allt tre egenskaper hos systemet som vi anser värdefulla: muntligheten, offentligheten och frågeformen. Som vi framhåller i vår motion är det ofta så att man efter genomläsning av den skriftliga redovisning man får innan ett ärende skall avgöras har behov av att ställa kompletterande frågor. Man har ofta framför sig flera motstridiga uppgifter och synpunkter, och man har intresse av att konfrontera uppgiftslämnarna — det kan vara en departementschef, ett ämbetsverk eller en organisation — med frågor om vad de egentligen menar, vilka grunder de har för sina slutsatser och vilken vikt de tillmäter sina rekommendationer etc. Så sker ibland vid de föredragningar som har förekommit i utskotten, men en viktig skillnad är att det system vi föreslår innebär möjlighet att också inkalla regeringsledamöter samt att hela förfarandet skall vara offentligt. Vidare går man då också in för en annan form, där initiativet mer än nu ligger hos utskottsledamöterna och där hela arbetet går ut på att ställa frågor och följdfrågor till dess att man fått fram de upplysningar som går att få fram. Jag tror att just denna frågeform är en väsentlig förbättring jämfört med det nuvarande systemet. Som jag tidigare framhöll brukar man ibland som skäl mot utskottshearings säga att vi ju har möjligheter att här i kammaren ställa frågor till statsråden, både inom ramen för frågeinstitutet och genom att interpellera samt dessutom genom att deltaga i de allmänna debatterna. Men den invändningen tar bara sikte på de hearings som skulle gälla regeringsledamöterna i utskotten, inte på de andra. Men även i det avseendet tycker jag invändningen faller. Inom frågeinstitutets ram har vi inte möjligheter att ställa de upprepade följdfrågor som är det kännetecknande vid hearings. Detsamma gäller i någon mån för interpellationsdebatterna och de allmänna diskussionerna. Alla vet att det i dessa är lätt för den som är trängd — på vilken sida vederbörande än står — att undvika att svara på framställda frågor t.ex. genom att tala om något annat. Ett sådant undanglidande blir givetvis ohållbart i en utfrågning, allra helst om den är offentlig. Med detta har jag velat kritisera de diskussioner vi har i kammaren inom frågeoch interpellationsinstitutens ram. Tvärtom tror jag att båda dessa typer av diskussioner behövs. Debatten i våra kamrar är mest en åsiktsredovisning medan det som vi syftar till med utskottshearings är en sakredovisning. Tanken att göra utskottsförhören offentliga ansluter till en värdefull svensk tradition. Offentligheten har hos oss blivit en så djupt rotad företeelse att det inte längre är principen utan undantagen som behöver motiveras. Därmed har jag naturligtvis inte avsett att underkänna behovet av slutna utskottsförhandlingar. Dessa möjliggör för utskottens ledamöter att föra fram idéer och uppslag utan att binda sig. Arbetsformen innebär också att man underlättar möjligheterna att komma fram till kompromisser. Men argumenten för hemliga överläggningar i utskotten är långt ifrån lika starka när det gäller den del av utskottens arbete som syftar till att skaffa fram sakmaterial. Det är också för den delen av utskottens arbete som hearings skulle förekomma. Självfallet måste undantag göras för militära och andra angelägenheter, som måste hållas hemliga, men det finns knappast något skäl att ha hemligstämpel på de andra ärendena, och de är ju ändå de flesta. Det måste i själva verket vara ett allmänintresse att vi ger människorna en möjlighet att se vilka sakargument som ligger bakom utskottens ställningstaganden, som också utgör underlag för diskussionerna i kamrarna. Jag tror också att offentligheten vid utskottsförhören kan verka som korrektiv mot felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Möjligheterna till inträngande frågor och motfrågor minskar riksdagens beroende av experter och ämbetsverk. I själva verket är behovet av att minska detta beroende en mycket viktig anledning för oss att diskutera olika reformer i syfte att stärka de politiska församlingarnas ställning. Offentliga utskottshearings är naturligtvis ingen patentlösning av problemet, men jag tror att de skulle ge riksdagen och allmänheten en ny möjlighet att tentera experterna på deras förslag till lösningar av skilda samhällsproblem och att ställa experter, med olika uppfattningar om hur frågor skall lösas, mot varandra. Förslaget skulle också stärka riksda gens ställning i förhållande till regeringen, vars medlemmar nu i kammardebatterna av helt rimliga skäl har ett övertag, både därför att procedurreglerna gynnar den och därför att regeringens medlemmar med större tyngd än andra talare i kamrarna kan åberopa sig på expertisen. De har dessutom större möjligheter att få genomslagskraft i massmedierna för sina uttalanden och förslag. Vid utskottsförhören skulle däremot initiativet helt ligga hos utskottens ledamöter, som med sina frågor och motfrågor skulle kunna tvinga fram fakta och motiv bakom regeringens propositioner liksom bevekelsegrunderna till regeringens politik på de områden som berörs i motioner som remitterats till utskotten. Det är synd att konstitutionsutskottet ställt sig så likgiltigt till tanken att närmare pröva vårt förslag. Men det är, som jag sade tidigare, möjligt att frågan är på väg framåt. Förra året avstyrkte utskottet förslaget utan motivering. Det gör utskottet visserligen i år också, men utskottet pekar på möjligheten att grundlagberedningen tar upp frågan. Vad man nu kan hoppas är att grundlagberedningen skall visa sig mera intresserad och mindre konservativ än konstitutionsutskottet när det gäller att pröva nya arbetsformer för riksdagen.

Herr talman! Min blanka reservation har föranletts av det skäl som herr Ullsten nu anförde, nämligen att man kunde försöka uttolka en mera positiv inställning hos konstitutionsutskottet än utskottet verkligen intar till de ifrågavarande motionerna. Då herr Ullsten säger att det är tre ting som talar för offentliga utskottsförhör — muntligheten, offentligheten samt möjligheten till korta frågor och svar — vill jag framhålla att förutsättningarna för muntligheten redan finns i utskotten. Det är möjligt att tillkalla experter för föredragningar och det är möjligt att göra uppvaktningar i utskotten. Vad beträffar korta frågor och svar tycker jag att inte minst denna kammare varje vecka får klart för sig att detta är en diskussionsform som de svenska riksdagsmännen har mycket svårt att tillämpa. Frågeinstitutet missbrukas enligt min mening ofta. Det går inte att få ett kort svar på de frågor som ställs — de har mera formen av interpellationer än av enkla frågor. Men det är mest mot resonemanget om offentligheten som jag vänder mig. Ett system med utskottsförhör kommer sannerligen inte att befrämja sakligheten och viljan hos experter och andra att föra fram åsikter som kanske inte är populära bland den stora allmänheten. Sakdiskussionen och sakbehandlingen i utskotten kommer alltså inte att främjas — det är min fasta övertygelse. Det är inte alls så, herr Ullsten, att jag hyser någon annan uppfattning än att riksdagsmännen mycket väl skulle kunna hävda sig i diskussioner med de s.k. experterna. Jag har ingalunda den uppfattningen att det skulle vara avslöjande för riksdagsmännen om det blev utsändningar i radio och TV samt referat i pressen i samband med utskottsbehandlingen. Men jag tror som sagt inte att ett sådant system främjar sakdiskussionen och möjligheterna att få fram det material som behövs för ett ställningstagande i utskotten. Nej, det skulle bli en offentlig uppvisning till glädje för ingen utom möjligen för dem som direkt agerar. Och det finns ju politiker som tycker det är mera betydelsefullt att synas och höras än att verkligen lägga ned arbete i det allmänna samhällsarbetet, d.v.s. främja behandlingen av sakfrågorna.
Herr talman! Jag kan fortfarande inte förstå vad som gör att herr Adamsson är så rädd för offentlighet. Vi talar ju nu inte om de utskottsförhandlingar där man diskuterar sig fram till ståndpunkter och kompromisser, utan om den del som gäller införskaffande av sakinformation. Men herr Adamsson menar att om utskottsförhandlingarna skulle bli offentliga, vilket de skulle bli med den nya formen, så skulle det bli en sämre kvalitet på sakbehandlingen än om förhandlingarna inte är offentliga. Jag kan inte alls förstå detta.

Jag kan inte komma ifrån att om man menar att sådana här utskottsförhör skulle skada sakbehandlingen, så måste det bero på att man inte tror att riksdagsmännen skulle kunna behärska detta frågeinstitut och utnyttja dess möjligheter. På den punkten har jag en helt annan uppfattning än herr Adamsson. Herr Adamsson började med att varna mig för att bedöma utskottets skrivning såsom alltför positiv, d.v.s. mer positiv än förra årets skrivning.

Herr talman! Frågan om rätt till offentliga utskottsförhör i riksdagen var föremål för behandling vid 1967 års riksdag. Då avstyrktes motionerna av ett enhälligt utskott, och riksdagen följde utskottet. Förebilderna till det föreliggande förslaget är hämtade från amerikanska kongressen, och det är minst sagt tvek samt om en motsvarande anordning i den svenska riksdagen skulle innebära en effektivisering av riksdagsarbetet. Även om man följer motionärernas råd och börjar i relativt blygsam skala finns viss risk för att riksdagsarbetet ändå skulle kompliceras. Efter att ha lyssnat till herr Ullstens uppräkning av vad som skulle kunna förekomma vid dessa utskottsförhör blir man ännu mer Övertygad om att den föreslagna offentligheten skulle innebära en betydande komplicering och fördröjning av arbetet. Nu har konstitutionsutskottet emellertid inte helt avvisat de likalydande motionerna.

Herr Ullsten har varit av den motsatta uppfattningen, nämligen att motionärerna fått litet för litet resonans i utskottet för sin uppfattning.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

Herr talman! Jag kan i allt väsentligt instämma i motionärernas förslag till en förnyelse av den svenska riksdagens arbetsformer. Hur kan jag då skriva under ett utskottsutlåtande med det innehåll som finns i konstitutionsutskottets utlåtande nr 24? — Det skulle jag vilja motivera något litet. Utskottets talesman, herr Larsson i Luttra, säger att utskottet i år inte är avvisande till den framförda tanken. Förra året lade utskottet en sten i vägen för grundlagberedningen t.o.m. när det gällde att ta upp frågan om viss offentlighet i utskottens arbete till utredning. Det var kanske inte avsikten från utskottets sida förra året. Jag satt då vid väggen i utskottsrummet och iakttog med förvåning hur man hanterade — eller rättare sagt inte hanterade — denna fråga. Förra året fanns ingen uttalad avsikt från utskottets sida. I år uttalar utskottet en avsikt, nämligen att grundlagberedningen inte är förhindrad att ta upp denna fråga — vilket är ett mycket stort steg framåt. Skall man kunna ta det sista steget måste man först ta det första steget. Det sista steget är i den här frågan att ge vidgad offentlighet åt utskottsarbetet, att ge riksdagens ledamöter i den nya enkammaren möjlighet att agera offentligt i riksdagen utanför plenum. 300 ledamöter i kammaren kan inte samtliga vara så aktiva i plenum som riksdagens ledamöter är i dag, ty då kommer arbetet att bli orimligt tungrott. Man måste alltså skapa nya arbetsmöjligheter. Man är beredd att genomföra en mycket vittomfattande och djupgående ändring av den svenska författningen. Här är det fråga om en liten konsekvens av den stora reformen. Man måste sträva efter att förnya sig, och det första steget mot en förnyelse av utskottsarbetet är att man undanröjer hindret för grundlagberedningen att över huvud taget ta upp denna fråga. Konstitutionsutskottet gör alltså, herr talman, i år en avsevärt mer positiv bedömning av de frågor som motionsparet rör. Jag vill också något litet kommentera vad herr Adamsson sade i sitt in ledningsanförande. Han talade om att det kanske kunde tolkas som ett missbruk av motionsrätten att komma igen när motioner i samma ärende hade avslagits förra året. Men, herr talman, i år har motionerna gett ett annat resultat än i fjol. Alltså var det motiverat att lägga fram dem. Herr Adamsson antydde också att det skulle vara ett missbruk av motionsrätten att skriva en motion på 30 trycksidor. Det finns väl ingen grund för en sådan antydan. I ett senare inlägg kom herr Adamsson in på att det förekommer missbruk av frågeinstitutet här i riksdagen. Men det kanske inte är fel på människorna som påstås missbruka systemet. Det kan ibland vara fel på systemet — i detta fall arbetsreglerna — och då är det vår uppgift att se till, att arbetsformerna förbättras, effektiviseras, förnyas, anpassas till utvecklingen. Om riksdagens arbetsformer inte anpassas till utvecklingen — det kan gälla i tekniskt hänseende, det kan gälla en anpassning till samhällsutvecklingen i stort — riskerar man att bli överflyglad av utvecklingen. Jag finner detta motionspar vara mycket intressant som ett inlägg i debatten om förnyelse av riksdagens arbetsformer, och jag instämmer som sagt i många av de tankegångar som där förts fram.

Herr talman! På en punkt kan jag tillmötesgå herr Norrby. Jag har liksom han uppfattningen att skrivningen i fjol kanhända blev onödigt sträv. Jag har emellertid icke biträtt den skrivning som utskottet nu gör, eftersom jag inte menar att man skall öppna slussarna för detta institut. Herr Norrby säger att min anmärkning att riksdagsmännen inte kan använda frågeinstitutet kanske borde föranleda en översyn av detta. Motionären herr Ullsten var inne på att det skulle vara korta frågor och svar, men man har ännu inte i riksdagen visat prov på att man är mäktig att ställa en enkel fråga, få ett enkelt svar och föra en mycket kort debatt omkring detta. Det tror jag inte att man kan rätta till med några arbetsregler. Det gäller i stället att rätta till riksdagsmännens anpassning till de regler som nu finns. Jag fick det intrycket att herr Norrby menade att riksdagsmännens möjligheter att offentligen agera utanför plena var begränsade. Ingalunda, herr Norrby. Det finns så många möjligheter för både organisationer och andra att träffa riksdagsmännen och få offentlighet omkring dem, att man inte för den sakens skull behöver ändra några arbetsformer i den svenska riksdagen.

Herr talman! Jag antydde i mitt tidigare inlägg att möjligheten för riksdagsledamöterna att inom ramen för riksdagens verksamhet agera offentligt utanför plenum i dag är mycket begränsad. Jag talade inte som herr Adamsson tycks tro om möjligheten att agera offentligt utanför riksdagen. Vad frågan gäller är att ge vettiga arbetsmöjligheter åt den nya stora enkammaren, och den väg som motionärerna har anvisat är just ett led i en sådan strävan. Jag tror att man kan hämta ett uttryck från den aktuella miljödebatten: Problemet är inte att söka inpassa människan i det rådande systemet utan att anpassa systemet efter människan. Detta kan i stor utsträckning gälla också riksdagsarbetet. Om det skulle visa sig att arbetsformerna är obekväma eller olämpliga för riksdagsmännen, är det inte riksdagsmännen som vi skall söka ändra på, utan arbetsformerna.
Herr talman! Om herr Adamsson hade läst igenom motionen ordentligt — låt vara att den omfattar 29 sidor — eller i varje fall sett närmare på slut satserna i den, skulle han ha funnit att vi där påpekat att det finns institut i den svenska riksdagen som ligger utfrågningen nära och som fyller samma uppgifter som utskottsförhören i Amerika. Där har vi nämnt frågeinstitutet i riksdagen. Detta institut är ett slags utfrågning. Men det är en frågerond i den politiska debattens form. Det är också en utfrågning på helt andra villkor än vad som är tänkt för ett utskottsförhör. Här kan man ställa en fråga och få svar på den. Sedan kan man möjligen ge en replik, varpå det hela är över. Man kan icke ställa följdfrågor för att tränga djupare in i sakproblemet, vilket skulle vara huvudpoängen i ett utskottsförhör. Herr Adamsson har tydligen fått för sig att allt tal om offentlighet i fråga om riksdagens arbete i själva verket är något slags PR-jippo för att vi skall bli sedda i TV eller höras i radio eller för att det skall skrivas om oss i tidningarna. Men även om detta kan vara av ett legitimt intresse för en politiker, är det faktiskt inte det primära motivet för att kräva offentlig utskottshearing. Det primära motivet är att allmänheten skall få bättre inblick i utskottsarbetet än för närvarande och därigenom bättre information om de fakta och argument som ligger bakom utskottets ställningstagande.

Herr talman! Herr Ullsten säger att villkoren för utskottsförhören blir helt andra än — om jag fattade honom riktigt — villkoren för de enkla frågorna. När riksdagen på sin tid införde detta frågeinstitut hade man det norska stortinget som förebild. Där är det inte möjligt att fullfölja en enkel fråga med en ny sakfråga eller med en delfråga 1 ärendet, utan där lämnas bara svar på den fråga som ställts. Det är inte meningen att det skall föras någon lång dialog. Jag anser att reglerna skulle kunna missbrukas, därest vi skulle in föra detta instrument med öppna hearings i riksdagens utskott.

Detta är en väsentlig fråga, och den kommer på riksdagens bord inom en ganska näraliggande framtid. Jag är mycket positivt inställd till förslaget att lämna forskare och andra kategorier tillfälle att framföra sina synpunkter och argument, så att dessa kan upptagas till sakbehandling i utskotten.

Herr talman! Det kan föreligga något olika skäl till att utskottet i år har valt ett annat sätt än tidigare att besvara motionerna. Motionärerna kan nu ta det lugnt till dess att grundlagberedningen framlägger sina förslag i stället för att årligen återkomma med sina motioner. När grundlagberedningens förslag föreligger kan det finnas anledning att komma tillbaka till ämnet, därest man menar att grundlagberedningen inte tagit upp frågorna på det sätt som motionärerna skulle ha önskat.

Herr talman! Till konstitutionsutskottets utlåtande nr 27 har jag fogat en blank reservation som jag skulle vilja motivera något. Frågan om mandatperioden togs upp i en motion redan förra året, men just den föreliggande frågeställningen tappades bort vid riksdagsbehandlingen då. Det innebär alltså att frågan om en ändring av mandattiderna för stadsoch kommunalfullmäktige och landstingsmän inte har sakbehandlats i riksdagen, trots att den fanns med i motionen förra året. När den kommer igen i år har en hel del inträffat under mellantiden. Kommunalrättskommittén har lagt fram förslag om att ändra mandattiden för nämnder och styrelser så, att den skall sammanfalla med mandattiden för den besiutande församlingen. På så sätt tillrättalägger man vad som kallas eftersläpning och som uppgår till femton och en halv månad när det gäller val till nämnder och styrelser. Det dröjer med andra ord femton och en halv månad från den tidpunkt då ett kommunalval ägt rum till dess att resultatet ger utslag i form av ändrad sammansättning på nämnder och styrelser. Detta anses nu vara en självklar ändring i anslutning till den förkortning av mandattiden som sker i och med att grundlagsändringen om treårig mandatperiod genomföres. I en fullmäktigförsamling eller ett landsting har emellertid den majoritet som finns på basis av ett gammalt val möjlighet att även efter ett nyval sitta kvar till valårets slut. Under denna tid kan församlingen fatta beslut, vilka står i strid mot de önskemål som en eventuell ny majoritet har. Detta måste ur demokratisk synvinkel betraktas som en skönhetsfläck på det nuvarande systemet. Motionärerna föreslår att man skall följa principen att den gamla fullmäktigförsamlingen eller landstinget inte skall ha någon beslutskompetens efter valet. Detta kan ibland vara litet opraktiskt men det finns ju möjlighet att åstadkomma mellanformer. I Stockholms stad tillämpas ett system som jag dock inte är beredd att i alla delar ansluta mig till, som ligger mycket nära de tankegångar motionärerna framför. Motionärerna anför detta system som ett exempel. Man kan alltså tänka sig mellanformer. Det förslag till författning för storlandstinget i Stockholms län som nyligen har presenterats innehåller en sådan mellanform: det nyvalda landstinget får redan före mandattidens början en partiell beslutskompetens, som avser fastställandet av budget för året närmast efter valåret. Därigenom undanröjer man en reell eftersläpning på femton och en halv månad som finns kvar trots ändringen av mandattider för nämnder och styrelser och som består däri att den gamla majoriteten bestämmer budgeten för hela året efter valåret. Jag hoppas att storlandstingets författning på denna punkt skall bli normgivande för lagstiftningen, så att samma system kommer att tillämpas i alla landsting och kommuner. Min blanka reservation föranleds närmast av utskottets skrivning. Utskottet är inte berett att uttala någon åsikt i frågan om mandattiderna. Det har emellertid vid utskottsbehandlingen redovisats att grundlagberedningen kommer in på spörsmål av denna typ som en konsekvens av andra överväganden som grundlagberedningen gör, framför allt beträffande en eventuell omläggning av det statliga budgetåret från att avse tiden från halvårsskifte till halvårsskifte till att i stället avse kalenderår. En sådan omläggning skulle kunna få mycket intressanta konsekvenser som i allt väsentligt undanröjer de svagheter som det nuvarande systemet för mandattider är behäftat med. Min uppfattning är därför att riksdagen och utskottet i denna fråga borde uttala en åsikt som kunde vara vägledande för grundlagberedningen i dess arbete. Den åsikt jag då gärna skulle sett uttalad var att den eftersläpning som trots aviserade reformer kommer att bestå skall reduceras så mycket som över huvud taget är praktiskt möjligt.

Herr talman! Trots att konstitutionsutskottet avstyrkt den motion som behandlas i dess utlåtande nr 28 vill jag ändå framföra några synpunkter. Utskottet framhåller att motionärerna inte anför sådana skäl som borde föranleda ett ändrat ställningstagande till detta spörsmål. Enligt gällande landstingslag skall motion av landstingsledamot väckas senast två månader före landstingsmötets öppnande. Denna fråga har varit föremål för diskussion tidi gare, och vi motionärer anser att man nu borde ha vunnit sådan erfarenhet att en ändring på denna punkt skulle kunna genomföras. Den offentliga utredning som i somras framlade sitt betänkande om storlandstingets författning har berört detta spörsmål och framhåller: »Ett antal mera detaljbetonade bestämmelser i 21 8 LL saknar motsvarighet i förslaget till storlandstingslag. Detta gäller exempelvis frågor om tid för inlämnande av förslag och om upprättande av föredragningslista. De angivna bestämmelserna i landstingslagen är utformade med tanke på ett årligen återkommande <landstingsmöte. För storlandstinget är motsvarande bestämmelser inte nödvändiga eller behövs kanske andra bestämmelser. Behövs bestämmelser, bör dessa ges i landstingets arbetsordning.» Det synes mig som om man skulle kunna ha det förtroendet för landstingen att man överlåter till dem att själva i sin egen arbetsordning fastställa motionstiden. Jag har den uppfattningen att Kungl. Maj:t vid behandlingen av frågan om storlandstingets författning kommer att göra vissa jämförelser mellan den lagstiftning som skall gälla för storlandstinget och den generella landstingslagstiftningen. Jag hoppas att vederbörande departementschef då kommer att ta upp de förnuftiga synpunkter som den aktuella utredningen framfört och överföra dem till den generella landstingslagen. Herr talman! Eftersom jag har denna förhoppning ställer jag icke något yrkande om bifall till motionen.

Herr talman! Att den kommunala förvaltningen har vuxit i omfång är väl något som vi alla erfarit. Alltmer läggs över på kommunerna, vilket är en utveckling som vi ser med tillfredsställelse — det är ju en del av den kommunala demokratin. Som en följd av detta har antalet kommunalråd och landstingsråd stigit. Det är också en utveckling som med all säkerhet kommer att fortsätta; efter den 1 januari kommer vi att få bevittna att allt fler kommuner tillsätter kommunalråd och att landstingsrådens antal ökar. Storkommunreformen kommer = att medföra en centralisering av förvaltningen med allt fler arbetsuppgifter för kommunerna. Detta kommer givetvis att driva den nuvarande utvecklingen vidare. I gällande kommunallagar finns ingenting fastställt om de heltidsanställda kommunala förtroendemännens kommunalrättsliga ställning eller om tillsättandet av de kommunala förtroendemännen. I de likalydande motionerna 1: 304 och II: 382 har vi också berört ansvarsfrågan liksom dessa förtroendemäns ställning gentemot de kommunala nämnderna. Utskottet säger i sitt utlåtande att dessa frågor skall tas upp av länsdemokratiutredningen, som fått tilläggsdirektiv vilka berör just detta. Samtidigt skall en arbetsgrupp för den kommunala demokratin behandla näraliggande frågor. Detta är utomordentligt bra. Men några utskottsledamöter har ändå velat avge en reservation till utlåtandet, eftersom de anser att det här gäller en så pass brådskande angelägenhet. Det är nödvändigt att frågan blir löst inför den nya kommunindelningen. Motionärer och reservanter ser knappast någon möjlighet att invänta de förslag som så småningom skall framläggas av länsdemokratiutredningen. Jag anser att detta borde ha varit en av de ur tidsynpunkt viktigaste frågorna för länsdemokratiutredningen och att utredningen borde ha tagit upp den redan tidigare under sitt arbete. Detta är bakgrunden till reservationen, vari begärs att en utredning skall tillsättas för att snabbt klarlägga frågor som berör tillsättande av heltidsanställda kommunala förtroendemän liksom dessas kommunalrättsliga ställning. Herr talman! Jag ber alltså att få yrka bifall till reservationen av herr Sveningsson m.fl.

Herr talman! Det ärende vi nu behandlar gäller ju kommunaloch landstingsråden, d.v.s. de heltidsengagerade kommunala förtroendemän som numera i växande omfattning tillsätts i primärkommuner och landsting. Motionärerna önskar att frågan om dessa förtroendemäns kommunalrättsliga ställning skall utredas. Möjligheten att tillämpa proportionellt valsätt vid tillsättningen vill man också ha utredd. munalråden har onekligen skapat vissa problem och oklarheter. Dessa har också, som framgår av redogörelsen i utskottsutlåtandet, uppmärksammats i olika sammanhang. Frågan om ersättningen till de heltidsengagerade förtroendemännen blev föremål för utredning efter en framställning från kommunförbunden, och i enlighet med en proposition har riksdagen fattat beslut om bestämmelser för ersättningen. Länsdemokratiutredningen utreder för närvarande frågan om proportionella val vid utseende av kommunernas styrelser — som framgått av behandlingen här i riksdagen tidigare är detta en fråga där meningarna uppenbarligen är delade. I samband med detta skall utredningen också behandla frågan om de heltidsengagerade förtroendemännens ställning och även frågan, hur de skall utses i kommuner där mer än en sådan förtroendeman skall tillsättas. Slutligen erinrar utskottet om vad som beslutats i samband med författningsreformen angående tillsättande av en arbetsgrupp som skall planlägga arbetsuppgifterna och dra upp riktlinjerna för en samlad översyn av den kommunala demokratin. Vad göras skall på detta område är alltså enligt utskottets mening redan gjort. Motionärernas förslag kan knappast föra frågan ytterligare framåt. Man kan inte heller förvänta att frågan skulle utredas så värst mycket snabbare med ett särskilt initiativ i anledning av det förslag som här föreligger. Jag ber, herr talman, att få hemställa om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det finns ingen reservation i detta ärende, och jag skall inte ställa något särskilt yrkande. Emellertid tycker jag att det gäller en så viktig fråga att den bör vara värd några ord här i kammaren. Det florerar ett oskick ute i våra kommuner, när man utser förtroendemän i nämnder och styrelser, i det att man utser förtroendemän som har egna ekonomiska intressen i de ärenden som avgörs i dessa nämnder — kanske inte bara egna intressen utan ibland också ekonomiska intressen som är knutna till deras arbetsgivare. Det är väl i synnerhet beträffande fastighetsnämnder och byggnadsnämnder som sådant oskick förekommer. Riksdagens justitieombudsman har en gång haft sitt intresse riktat på denna fråga. I anledning av ett konkret fall uttalade då justitieombudsmannen att han ansåg saken så allvarlig att han övervägde att begära en lagändring, som skulle innebära att personer med ekonomiska intressen i byggnadsbranschen icke skulle vara valbara som ledamöter av byggnadsnämnder. Men justitieombudsmannen hoppades att fullmäktigeförsamlingarna, alltså de som utser dessa förtroendemän, skulle finna det angeläget att inte välja personer beträffande vilka det kunde föreligga sådana här intressekollisioner. Kommunikationsministern har också uttalat sig i liknande riktning, när jag ställde en enkel fråga till honom för någon tid sedan. Då sade han att det naturligtvis var ytterligt olämpligt, att man i nämnder och styrelser invalde personer, som relativt ofta kunde ha eget ekonomiskt intresse i de frågor som avgjordes där. Alla tycks alltså vara eniga i själva sakfrågan, även utskottet. Men utskottet önskar inte någon lagstiftning på området, och man kan ha förståelse härför, eftersom det naturligtvis är mycket svårt att dra gränserna. Utskottet skriver till sist — och det är mycket viktigt — att det är angeläget att den frihet som nu finns inte missbrukas. För närvarande missbrukas den; jag skulle kunna anföra många exempel härpå men skall inte göra det. Det finns fall då sammanträden i byggnadsnämnder och fastighetsnämnder ur artat till rena huggsexor där man på olika håll försöker tillgodose egna intressen eller kanske de organisationers och sammanslutningars som man representerar. Så får det inte gå till, herr talman. Det måste vara ett oavvisligt krav i en god demokrati, att förtroendemännens oväld och objektivitet inte kan ifrågasättas. Därför hoppas jag att utskottets klara ställningstagande skall bli en väckarklocka för fullmäktigeförsamlingar och partiorganisationer här i landet, så att det missbruk som nu förekommer verkligen försvinner. Jag tror att den väckarklockan behöver ringa både högt och relativt länge.

Herr talman! Jag kan i flera avseenden instämma med herr Sjöholm. Givetvis bör man eftersträva att till ledamöter i kommunala nämnder välja personer som besitter kunskaper om de spörsmål som handläggs i just den nämnd där vederbörande skall vara verksam. Det borde vara ett anständighetskrav att våra partier tillser, att man inte föreslår personer som i sin civila verksamhet sysslar med sådana saker som skall handläggas av en viss nämnd och som skulle kunna ha ekonomisk fördel av att vara medlemmar av nämnden. Det förekommer t.ex. att en arkitekt som bedriver verksamhet i kommunen fungerar som ordförande i byggnadsnämnden, vilket jag anser vara direkt felaktigt. Då kan det nämligen hända att en person som planerar att bygga nytt eller bygga om sin fastighet först uppsöker ordföranden i byggnadsnämnden för att efterhöra förutsättningarna för byggnadsprojektet, och eftersom ordföranden är arkitekt får han sedan uppdraget att göra ritningarna till detta byggnadsföretag. Byggherren har väl en känsla av att han därigenom har större möjligheter att vid byggnadsnämndens behandling av ärendet få sina önskemål tillgodosedda. Bygg nadsnämndens ordförande, alltså arkitekten, får då direkt ekonomisk fördel av sitt ordförandeskap, och det finner jag vara helt felaktigt. Med nu gällande bestämmelser finns det inget hinder för valbarheten i det här avseendet. Motionärerna anser att även anställd hos en företagare skall vara obehörig att sitta med i exempelvis byggnadsnämnden, men det är kanske att gå ett steg för långt, ty då frånhänder man nämnden en hel del sakkunskap. Jag tycker dock att en ändring är befogad. Gentemot ett enhälligt utskott skall jag i dag inte ställa något yrkande, men det finns anledning att återkomma.

Herr talman! Den motion som behandlas i förevarande utskottsutlåtande har fått en mycket framskjuten plats som nr 1 i årets skörd av motioner. Det skall heller icke förnekas att det är mycket angeläget att hålla rent på det område som motionen avser. Men man kan inte underlåta att fundera över de konsekvenser som ett bifall till motionen skulle få. Motionärerna hemställer nämligen »att riksdagen måtte besluta att hos Kungl. Maj:t begära förslag till sådan ändring av gällande valbarhetsbestämmelser att den som har ekonomiska intressen — egna eller anknutna till arbetsgivare — i byggnadsbranschen icke skall vara valbar till ledamot av byggnadseller fastighetsnämnd». Den formuleringen skulle, om motionen blev bifallen, utan tvivel få mycket besvärliga konsekvenser. Vi skulle nämligen då koppla bort all sakkunskap vid behandlingen av stadsplaneoch byggnadsfrågor. En murare, en snickare eller en betongarbetare skulle vara utesluten som kommunal förtroendeman. Han skulle inte kunna väljas, eftersom det alltid kan befaras att sådana yrkesmän har en byggmästare eller en byggfirma som arbetsgivare. Inte heller en byggnadsingenjör, en byggnadsverkmästare eller en arkitekt skulle kunna komma i fråga, ty även de arbetar i regel för olika byggnadsföretag eller kan anses ha anknytning till sådana arbetsgivare. Vi skulle med andra ord få en fullständig utarmning på detta mycket känsliga område. Helt nyligen startades det en debatt — den har gått både i pressen och i TV — där det framhölls att vi saknar tillräckligt antal kompetenta personer som kan kopplas in i exempelvis byggnadsnämnderna. Bland annat nämndes ett fall där en representant i en byggnadsnämnd erkände att han hade svårt att klara ut begreppen därför att stadsplanechefen använde ett språk som han inte förstod. På fråga varför vederbörande då inte begärde en förklaring och fick problemen belysta svarade han att han inte ville avslöja sin okunnighet i ärendet. Alla är naturligtvis inte lika rädda för att visa sin okunnighet, utan de frågar hellre, för att få klart för sig vad det verkligen rör sig om. Vi är emellertid alla medvetna om hur angeläget det är att få en bredare syn på de frågor som handlägges i en byggnadsnämnd, både stadsplanefrågor och övriga ärenden. Det är mycket angeläget att skapa så stor bredd som möjligt på det arbetet och se till att så många människor som möjligt får göra sin stämma hörd vid utformningen av stadsplanerna, inte minst med tanke på den trivsel vi eftersträvar och den miljö vi vill ha omkring oss. Ur denna synpunkt är det helt förkastligt att inte utnyttja den sakkunskap som vi kan ha tillgång till. Vi försöker alltid i den kommunala verksamheten koppla in människor med anknytning till och kunnighet i de ärenden som det rör sig om. Vi vill att de skall ha en viss kompetens för dessa ärenden och också en god portion intresse för dem. Vi undviker att använda denna sakkunskap på ett bakvänt sätt, och sätta bocken som trädgårdsmästa re. Vi försöker i stället utnyttja den kunnighet som finns bland kommunalmännen på ett sådant sätt att dessa placeras på de platser där deras kunskaper har största förutsättningarna att komma till nytta. Med hänsyn till dessa synpunkter har utskottet inte velat gå längre i det aktuella avseendet. Vi har dock velat påminna om det uttalande som gjordes av JO i ett liknande ärende. Vi finner det helt riktigt att man skall undvika sådana företeelser som exempelvis den av herr Gustavsson i Ängelholm redovisade. Det är betänkligt att på kommunalt håll förfara på det sätt som relaterats, men jag kan inte komma ifrån, herr Gustavsson, att det redan nu borde vara möjligt att sopa rent på hemmaplanet i sådana fall. Att införa en lagstiftning såsom den föreslagna anser utskottet inte lämpligt. Jag ber därför att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag är fullt belåten med den plats som vår motion fått, såsom nr 1 i hela raden av motioner, men det är också primära önskemål som framförs i denna motion, herr Henningsson. Mot herr Henningssons uppfattning att vår hemställan skulle vara felaktig kan man invända, att den går i ungefär samma riktning som vad riksdagens justitieombudsman tänkt sig. Denne har nämligen övervägt att begära en sådan lagstiftning som vi föreslår. Förslaget bör alltså inte vara så tokigt som herr Henningsson vill framställa det. Det föreföll inte heller, såsom jag påpekat, som om kommunikationsministern när han besvarade en enkel fråga om detta spörsmål hade någon annan mening än att kravet på en ändring var i stort sett berättigat. Dock menade han att man borde undvika en lagstiftning. att man skulle utarma nämnderna genom att undandra dem sakkunskap är också underligt. Man sätter t.ex. inte bara in brandmän i en brandstyrelse eller gatuarbetare i en gatunämnd, utan man vill där samla människor som representerar olika intresseriktningar. I synnerhet när det gäller byggnadsoch fastighetsnämnder kan det ifrågasättas varför dessa skall befolkas enbart med representanter för producenterna — det är ju så vi gör. Här om någonsin borde det finnas utrymme för konsumentintressena. Detta leder direkt in på det resonemang som herr Henningsson förde om stadsplanerna, nämligen att det gäller att bredda underlaget för och att demokratisera beslutsprocessen beträffande stadsplanerna. Under förra veckan diskuterades i denna kammare en fråga till kommunikationsministern om vikten av att de människor, som skall bo i de aktuella områdena, får vara med om att besluta om stadsplanerna. Under sådana förhållanden skall valman i byggnadsoch fastighetsnämnderna sätta in representanter för konsumenterna och inte bara ta in byggfolk. Det är ju bl.a. detta som motionen syftar till. Jag tycker dessutom att herr Henningsson skulle kunna vara anhängare av denna idé eftersom den sammanfaller med hans uppfattning om att det är angeläget att bredda underlaget för stadsplanerna. Vi skall alltså sätta in representanter för folket och inte bara för byggnadsfirmor i byggnadsoch fastighetsnämnderna.
Herr talman! Jag har inte något att invända mot att man får till stånd ett breddat inflytande från allmänheten i byggnadsnämnder och fastighetsnämnder, herr Sjöholm. Men den första förutsättningen för att över huvud taget äga något inflytande i dessa sammanhang är att de personer som sitter i nämn derna besitter tillräcklig sakkunskap för att kunna ta upp ett resonemang med exempelvis en stadsplanechef. Jag är inte säker på att exempelvis hemmafruar utan anknytning till något yrke skulle, om de sattes in i en nämnd, äga den bästa förmågan att föra debatten med teknikerna på ett sådant sätt att de får gehör för sin uppfattning. Det är ur den synpunkten, herr Sjöholm, som vi icke vill utarma byggnådsnämnder och fastighetsnämnder. Vi vill ha möjlighet att i dessa nämnder placera dem som är sakkunniga i frågorna, och vi tror att vi därmed bäst gagnar det allmänna intresset.
Herr talman! Det är betänkligt att herr Henningsson ger hemmafruarna ett sådant underbetyg. Ty det är ju hemmafruar som skall bo i dessa hus, herr Henningsson, och de bör ha mer att säga till om när det gäller planeringen än de nu har. Härvidlag skall inte bara byggnadsingenjörer och representanter för byggfirmor bestämma. Det är alltså precis motsatsen till vad herr Henningsson säger som bör vara gällande.

Herr talman! Genom konstitutionsut skottets utlåtande i förevarande ärende har det i klara verba uttalats att varje kyrkoförsamling i princip har rätt att anslå medel till svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelses verksamhet i främmande hamnar. Jag vill uttrycka min tillfredsställelse över att målsättningen i de likalydande motionerna I: 302 och 11: 384 därmed helt infriats. Samtidigt vill jag uttala förhoppningen att kyrkoförsamlingarna i fortsättningen skall ta tillfället i akt att stödja det viktiga arbete som sjömansvårdsstyrelsen utför i främmande land bland sjömän och andra landsmän. landstingskommun att bevilja anslag till

Herr talman! Konstitutionsutskottet tillstyrker i sitt utlåtande nr 33 en av några centerpartiledamöter väckt motion med hemställan »att riksdagen måtte besluta uttala att beviljande av anslag till politiskt parti för bedrivande av kommunal information och opinionsbildning är en angelägenhet för s.k. borgerlig primärkommun och landstingskommun». I och för sig borde de enskilda kommunmedlemmarna få mera saklig information om vad som sker i kommunerna och i de kommunala organen. Jag instämmer helt med motionärerna när de framhåller att de kommunala uppgifterna växer och att de kommunala enheterna blir större samt att allt detta talar för en vidgad kommunal information och för att man bör vidareutveckla och befästa förståelsen för den kommunala verksamheten. Men detta bör enligt min mening ske genom fullmäktiges försorg — d.v.s. så att den kommunala förvaltningsapparaten genom kommunala publikationer, filmer, informationsmöten o. d. handhar den sakliga informationen. Om man anser att den kommunala informationen enbart eller till största delen skall handhas av respektive partier i kommunen och vill stödja verksamheten med anslag är det med andra ord fråga om ett kommunalt partistöd. Det är även ett sådant som motionärernas hemställan avser, och jag måste således av principiella skäl anmäla avvikande mening. Detta innebär självfallet att jag anser att de politiska organisationerna också har en väsentlig uppgift när det gäller att göra den kommunala informationen så effektiv och så intressant som möjligt. I utlåtandet ursäktar sig utskottsmajoriteten med att principen redan är uppmjukad i och med att de politiska ungdomsorganisationerna numera kan få kommunalt bidrag. Det är inte riktigt samma sak. För det första är oftast dessa bidrag knutna till lokalhyra, till ungdomsledare, till AV-hjälpmedel eller vad det nu kan vara inom ungdomsverksamheten. För det andra kan kontroll av bidragens användning genomföras. För det tredje är det härvid fråga om samhällsstöd till ungdomsfostrande verksamhet. Med detta inlägg, herr talman, ber Jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det är riktigt som utskottsmajoriteten anför att vägen mellan den enskilde kommunmedlemmen och de kommunala organen blir längre i de större kommunerna än den varit i de hittillsvarande mindre kommunerna. Men finns det verkligen skäl att låta de lokala politiska partierna vart och ett bedriva verksamhet med information till medborgarna? Jag tror det inte. Till att börja med vill jag framhålla att enligt min uppfattning har många kommuner — kanske de flesta — hittills misskött informationen till medborgarna. Det finns talrika exempel på att det inte föreligger någon som helst kontakt mellan kommunstyrelsen och medborgarna — medborgarna får ingenting veta. Det påpekas att man kan låta informera sig över dagspressen, men denna kan trots allt inte mer än skumma stora frågor och det finns anledning att tro att den enskilde medborgaren inte får veta det han vill veta. Man har emellertid i kommunerna under senare år börjat intressera sig för informationsfrågorna och det finns på många håll pressombudsmän och personer som sysslar med presskontakter och gör kommunala informationsblad. Man kan fråga sig, om det verkligen är lämpligt att låta ett flertal politiska partier informera i en och samma fråga, där det ofta är nyanser som skiljer partierna åt. På mig verkar det vara något av informationshysteri. Hur skulle t.ex. den enskilde medborgaren uppfatta det, om fem eller sex olika partier i hans brevlåda skulle lägga var sitt blad med beskrivning av samma fråga och med en layoutmässig och typografisk utformning där de försökte överglänsa varandra? Hur skulle han uppfatta den informationen, om han fick veta att den görs med hjälp av kommunala pengar — d.v.s. skattepengar och alltså delvis hans egna pengar? Han skulle förmodligen tala om slöseri med allmänna medel och dessutom bli förvillad av alla de argument som skulle framföras i dessa olika blad. Det torde för övrigt vara svårt att definiera begreppet parti i lokal mening. I det kommunala livet finns många politiska grupperingar av typen samlingslistor, listor med beteckningen »Kommunens väl», listor som företräder vissa samhällsgrupper eller grupper som bor i ett visst bostadsområde av en kommun. Rimligtvis måste alla dessa gruppbildningar ha samma möjlighet som de etablerade partierna att få lokalt partistöd. Men det är ofta lösa gruppbildningar utan fast organisation. Hur skulle pengarna egentligen fördelas till dem? Om man är emot anslag till partier för viss informationsverksamhet innebär det självfallet inte att man behöver ha någon invändning emot att t.ex. de politiska ungdomsförbunden får bidrag till sin verksamhet. Det måste anses ingå som ett led i fostran av ungdomen i samhällsfrågor och är således från demokratisk synpunkt angeläget. Jag vill, herr talman, yrka bifall till reservationen.

Herr talman! I det föreliggande motionsparet föreslås att primärkommunerna och landstingen skall ges vidgade möjligheter att främja den kommunala informationen genom att de politiska partiernas organisationer skall kunna beviljas anslag för detta ändamål. Åtskilliga kommuner beviljar nu medel för sådan verksamhet även till politiska organisationer. I den mån besluten har överklagats synes de ha undanröjts, men i andra fall har de verkställts då inte något överklagande har gjorts. Det finns utan tvivel skäl som talar för att den gränsdragning som nu tilllämpas mellan politiska organisationer och andra organisationer inte längre har stöd i en allmän opinion och alltså inte längre bör upprätthållas i fråga om den kommunala kompetensen. Ett klarläggande av vad som bör gälla på detta område är väl motiverat med hänsyn till att kommunernas beslutande organ allt oftare ställs inför frågor av denna art.

Sedan kan en kommun självfallet till denna anslagsgivning knyta vilka bestämmelser den vill, och den har givetvis också möjlighet att kontrollera att pengarna används till det ändamål, för vilket de är beviljade. Det finns därför inte någon anledning att vara alltför ängslig, om kommunerna skulle få denna kompetens. De politiska partiernas organisationer lämnar redan nu mycket betydande information i kommunala frågor såväl i primärkommuner som i landsting. Eftersom de informationskanaler som finns måste utnyttjas bör man också acceptera, att vart och ett av de politiska partierna tar hand om en viss del av denna information till kommunernas invånare. Det ligger helt i linje med partiernas verksamhet att så sker. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Vi som står bakom motionen nr 138 i denna kammare är helt till freds med konstitutionsutskottets utlåtande nr 34 samt med den behandling motionen har rönt. Ändock vill jag helt kort ta upp ett par saker. Det nuvarande systemet, vilket innebär att landstingen är skyldiga att begära Konungens medgivande att uppta lån även i sådana fall då lån beviljats av statlig myndighet, innebär en tämligen onödig omgång som endast medför merarbete. Samma synpunkt har anlagts i Landstingsförbundets yttrande, och den kommer igen även i utskottets utlåtande. Dessutom leder detta system alltid till en viss tidsutdräkt. Jag kan nämna flera exempel på att denna formella omgång inneburit flera månaders tidsförskjutning och försening helt i onödan. Detta var den ena saken; det är ett understrykande av vad som sägs i motionen. Den andra sak som jag vill ta upp är att ett riksdagsbeslut enligt utskottets förslag innebär en anhållan hos Kungl. Maj:t om utredning och förslag till ändring av landstingslagen. Då kommer alltså ärendet att ligga hos Kungl. Maj:t. Även om ärendet i och för sig inte är någon större fråga hoppas jag ändå att vi kan få emotse åtgärder som medför en snar ändring och därmed önskad rationalisering på denna punkt. Jag har inget annat yrkande än om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är uteslutande en praktisk åtgärd som vi motionärer här aktualiserar. Alla vet att juli är en semestermånad, och den passar mycket illa som tid för röstlängdens granskning. Lika olämplig är tiden för ett sammanträde med valnämnden för prövning av framställda anmärkningar. Tidigare har det möjligen varit vissa svårigheter att få röstlängderna färdiga i början av juni, men med hjälp av ADB-tekniken har väl numera dessa svårigheter undanröjts. Konstitutionsutskottet hemställer nu att motion 269 i denna kammare måtte avslås med samma motivering som alla riksdagsutskott gör, nämligen att en utredning med all sannolikhet tar upp denna sak till övervägande. Man avser därmed 19635 års valtekniska utredning.. I stället borde man dock ha hänvisat till röstlängdsutredningen, som lämnade sitt betänkande 1965. I så fall skulle man ha kunnat hemställa om bifall till motionen. Det hade varit praktiskt klokt, och därför vill jag, herr talman, yrka bifall till motion II: 269.

Herr talman! Det kan mycket väl ligga en del i vad motionären har föreslagit, men eftersom dessa frågor nu behandlas i 1965 års valtekniska utredning har utskottet skrivit som det gjort. Det är visserligen sant att juli är semestertid, vilket ofta har understrukits i detta sammanhang, men väljarna har alltid visat mycket litet intresse av att kontrollera hur det är med deras förekomst i röstlängderna. Självfallet bör ett sådant negativt intresse inte tas till intäkt för att väljarna inte skall ha möjlighet att utan alltför stora svårigheter kunna göra en sådan kontroll. Men utskottet har med hänsyn till den pågående utredningen stannat för att avstyrka motionen. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall begagna tillfället till att säga några ord i denna fråga som jag betraktar som vital ur allmändemokratisk synvinkel. Frågan har i många sammanhang varit uppe inom den fackliga tjänstemannarörelsen. För närvarande pågår en utredning inom TCO rörande omfattningen av tjänstemännens engagemang i fackliga, kommunala och statliga organ. Man kan förutsätta att en effekt av denna utredning blir förslag om åtgärder som kan medföra större möjligheter för tjänstemän att engagera sig i samhällets tjänst på olika förtroendeposter. Problemet är uppenbarligen störst inom den enskilda tjänstemannasektorn, där högre tjänstemän men också tjänstemän i övrigt i nyckelbefattningar i många fall inte har praktiska möjligheter att åta sig förtroendeuppdrag. Det gäller industri, handel och servicenäringar. Eftersom personer i företagsledande ställning också anser sig ha svårt att förena arbete med politik får uppenbarligen näringslivet en alltför begränsad representation i samhällsorganen — det blir t.ex. alldeles för få ingenjörer och ekonomer i dessa organ. Det gäller inte bara politiska uppdrag — ehuru det oftast talas om dem — utan också uppdrag som landstingsman, ledamotskap i förvaltningsutskott inom landsting och i större kommuners kommunala nämnder och styrelser där verksamheten alltmer sväller och där man tenderar att sammanträda på dagtid. Det gäller vidare uppdrag av typen ledamotskap i länsarbetsnämnd och länsskolnämnd samt uppdrag som ledamot eller expert i offentliga utredningar. I alla dessa fall har det förekommit att en enskild tjänsteman inte haft möjlighet att få ledigt för att fullgöra sådana uppdrag. Flertalet tjänstemannaorganisationer på den enskilda sektorn har i sina avtal bestämmelser inskrivna om rätt att åta sig statligt, kommunalt eller fackligt förtroendeuppdrag. Men vad betyder det om det visar sig svårt att skaffa ersättare för kortare eller längre tid, om vederbörande tjänsteman hämmas i sin karriär både tjänsteställningsmässigt och lönemässigt och om han sätts på undantag? Det kan också någon gång visa sig att en tjänsteman kan ha annan uppfattning än företagsledningen. Då hjälper varken avtal eller lagstiftning. Vederbörande får ytterst sällan avsked, men det blir allvarliga ingrepp i hans yrkesverksamma liv. Samtidigt kan de politiska organisationerna eller samhället inte alltid garantera någon trygghet på lång sikt — det är ju fråga om förtroendevalda personer. Sådana omständigheter har gjort att det i rikspolitiken enligt min mening blivit alldeles för många yrkespolitiker som med nödvändighet efter ett antal år riskerar att fjärma sig från praktiska realiteter. Det kan bli så även i det kommunala livet framdeles. Självfallet måste vi ha yrkespolitiker, men på många befattningar bör man med fördel kunna anlita personer för viss tid och förutsätta att de efter några år återvänder till sitt gamla yrke. Det är här problemen dyker upp. En lag kan såvitt jag kan finna bara skydda mot avsked, ett avtal kan aldrig bli något annat än en rekommendation där arbetsgivaren och arbetstagaren gemensamt får komma överens om hur de vill ordna frågan. För övrigt är bestämmelsen i avtalen om rätt till fackliga och politiska uppdrag kompletterad med bestämmelsen att vid bisysslor av större omfattning arbetstagaren skall samråda med arbetsgivaren. Jag har ingen övertro på avtalsformen. Mer är detta en fråga om att brygga över den klyfta som i dag finns mellan näringslivets och politikens män och kvinnor så att de talar samma språk. I varje fall vet jag att näringslivets representanter ofta hyser miss tro mot politiker, vilket kan medverka till en relativt snäv inställning då det gäller att medge tjänstledighet för politiska uppdrag. Om man kan överbrygga denna klyfta mellan politiker och näringslivets folk, kanske det går lättare att i de enskilda fallen åstadkomma för båda parter godtagbara lösningar när det gäller tjänstledighet och framtagande av nya arbetsuppgifter vid återinträde. Herr talman! Jag har velat peka på några av de problem som finns, men eftersom denna fråga utreds på fackligt håll och utskottet har formellt rätt i sin slutkläm om att detta är en avtalsfråga, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag har ingen anledning att polemisera mot herr Almryd. Detta är utan tvivel en mycket besvärlig fråga, i vilken vi naturligtvis, efter vad jag förstår, är helt överens om att personer som är intresserade av att åta sig politiska uppdrag skall beredas möjligheter härtill, oavsett om de är anställda i allmän tjänst eller i det enskilda näringslivet. Jag är emellertid något förvånad över att herr Almryd bara exemplifierar med tjänstemännen; alla anställda befinner sig härvidlag i samma situation. Emellertid har de fackliga organisationerna klarat upp detta problem med staten, kommunerna och landstingen, där det alltså inte finns några hinder. Väl är det riktigt, att frågan om ersättning i samband med fullgörande av offentligt uppdrag blivit olika behandlad ute i kommunerna. Jag vill dock säga, att frågan om ersättningen kanske inte alltid är den mest väsentliga i sammanhanget. Ofta är det så t.ex. för yrkesarbetare, att deras svårigheter inte hänger samman med frågan om ett eventuellt inkomstbortfall utan helt enkelt beror på det förhållandet, att arbetsgivaren har svårt att få någon ersättare för vederbörande; ett arbetslag kan brytas, och det uppstår många besvärligheter. Det gör att vi är alldeles överens om att man inte bör lösa denna fråga lagstiftningsvägen. Vi får hoppas att de fackliga organisationerna skall utöva lika starkt tryck på den enskilda sektorn som de gjort på den allmänna för att klara upp dessa ting. De problem som uppstår för den som under en följd av är sysslat med allmänna ting nära nog på heltid, är naturligtvis svårigheten att återvända till sitt gamla yrke. Jag skall inte gå in på den frågan, eftersom jag föreställer mig att vi, innan dessa session är slut, får tillfälle att i annan form resonera om den saken. Herr Almryd har inte ställt något yrkande. Innan jag slutar vill jag dock klart säga ifrån, att vi inom utskottet är medvetna om detta problem. Vi hoppas att frågan genom de överläggningar som nu pågår på den enskilda sektorn skall bringas till en lösning.
Herr talman! Jag sade inte att det enbart gäller tjänstemännen; jag sade att det främst gäller tjänstemännen. Jag är väl medveten om att t.ex. kvalificerade yrkesarbetare i stort sett befinner sig i samma situation som vilken tjänsteman som helst. Samtidigt skall man emellertid ha klart för sig, att ju högre upp i företagshierarkin en person befinner sig, desto större blir problemet. För tjänstemannagrupperna tillkommer det förhållandet, att det för tjänstemännen på ett helt annat sätt än för andra finns ett samband mellan tjänsteställning, prestation och lön.

Herr talman! Denna fråga har som bekant en mycket dyster bakgrund, den djupt tragiska utlämningen av de 146 balterna 1946. I stället för att tillämpa den svenska asylrätten beslöt det neutrala Sverige den gången att ta politisk hänsyn till det avtal angående kapitulationsvillkoren som de fyra segrarmakterna träffat inbördes vid andra världskrigets slut. Herr Börjesson i Falköping, herr Rubin, några högermän och jag har motionerat om att ytterligare ljus skall kastas över orsakerna till detta märkliga beslut, ett beslut som med tanke på den under senare år ofta erbjudna asylrätten ter sig desto märkligare. Utskottet undviker helt att yttra sig om det önskvärda i en dylik åtgärd och hänvisar bara till att det åligger regeringen ensam att efter eget gottfinnande besluta om sekretess och offentlighet. Det är väl förklarligt, herr talman, att jag finner denna behandling av motionsyrkandet alltför steril och fantasilös.

Riksdagen är väl suverän att säga sin mening i alla frågor? Det är alltså inte fråga om att desavouera regeringen, och det har jag också anfört i reservationen, som jag tycker är mycket modest. Jag vill som sagt på intet sätt desavouera regeringen när det gäller rätten att själv besluta i sekretessärenden. Men det finns framstående rättslärda som menar att detta reservationsyrkande är fullt rimligt och konstitutionellt möjligt, vilket jag vill framhålla för den händelse någon skulle vara tveksam på den punkten. Jag vill, herr talman, redovisa några motiv för att en lösning i motionens anda på ett eller annat sätt bör komma till stånd. Det är 22 år sedan denna beklagliga tilldragelse ägde rum. »Skammens dag» kallade en köpman från Nässjö den i telefon i förrgår; han hade själv tillfälle att på nära håll iaktta vad som hände den gången. Debatten om orsakerna till regeringens handlande har fortgått under alla dessa år och har nyligen aktualiserats av två publikationer. Den ena utkom i fjol — Osvald Under debattens gång har man stundom misstänkliggjort regeringens motiv och stundom framställt de utlämnade balterna som nazistanstuckna element. Motsättningarna har skärpts. Debatten skulle tvivelsutan komma till ett definitivt slut om man lyfte på hemlighetens slöja — det är obestridligt. Att vänta därmed till 1995 verkar hopplöst. Det finns cirka 30000 vuxna balter i vårt land. Därav är 20 000 ester, resten är letter och litauer. Sammanlagt — barn och vuxna — är det fråga om cirka 100 000 människor. Det är alltså en ganska stor folkgrupp, och det är en folkgrupp som på ett imponerande sätt har bevarat hoppet om en framtida frihet för sitt land. Denna grupp är känd för att vara en god och hederlig och arbetsam grupp som enbart har utgjort ett berikande incitament i vårt folk. Det måste emellertid vara ett ständigt blödande sår i själen på denna folkgrupp att deras landsmän icke fick asyl i det beträngda läget. Alla i samlingsregeringen 1945 måste ändå ha varit väl medvetna om att legionärerna i själ och hjärta varken var tyskar eller ryssar. Annekteringen av de baltiska staterna kommenterades på ett gripande sätt och med starkt patos av Östen Undén 1940. Vi vet att han sedan hade annan mening i huvudfrågan, men i fråga om annekteringen höll han ett berömt anförande, där han bl.a. fällde orden: »Tre förut självständiga stater har likviderats på några dagar. Den skenbara frivilligheten kan inte bedraga någon iakttagare.» Jag tycker, herr talman, att vi är skyldiga dessa Sverige-balter en skälig insyn och förklaring. Att en så vettig regering som Per Albin Hanssons samlingsministär inte lät asylrätten gälla låter en ana att det fanns vägande skäl som gjorde att man den gången kusligt nog »såg saken som en politisk lämplig hetsfråga och inte främst som en rättsoch humanitetsfråga». Förre chefredaktören Ivar Anderson i Svenska Dagbladet uttryckte saken just så i utrikesnämnden enligt en intervju av författaren Enquist. Man kan också förstå att den baltiska folkgruppen på något sätt känner sig stämplad, och i pressen har det också förekommit misstänkliggörande beträffande balternas förmenta nazistvänlighet. Den skugga som kom att vila över de utlämnade har också kommit att vila över gruppen som stannade kvar. Därtill kommer den otrygghet och osäkerhet som många av dessa känner enligt vad som är väl omvittnat. Hur är deras status i händelse av någon ny konflikt eller kris? Fanns det något om det i förhandlingarna med Sovjet? Det dubbla medborgarskapet, som innefattar också det icke önskade sovjetiska, kan inte låta bli att spöka i sammanhanget. Det måste man förstå. Man kan inte värja sig från tanken att samlingsregeringen kanske gjorde en felaktig och inhuman bedömning. Det är uppenbart att man inte gjorde någon undersökning och bedömning beträffande hur frivilligt de 146 hade engagerat sig i den tyska krigsmakten. Vi vet också att det fanns ett femtiotal minderåriga som ju inte hade rätt att teckna sådana bindande kontrakt och inte riktigt kunde inse vad de gjorde. Det finns många sådana ting som gör en ytterligt tveksam. Om det alltså har begåtts ett fel, borde rimligen efterlevande och nära anhöriga ha rätt till vederlag. Jag anser som sagt inte, herr talman, att man bara helt kallt kan hänvisa till sekretesslagen och regeringens bestämmanderätt härvidlag. Jag yrkar bifall till reservationen med dess mycket moderata anhållan och har därmed — vilket jag ännu en gång vill understryka — inte på något sätt velat desavouera regeringen. Emellertid tror jag att ett bifall till reservationen skulle medverka till att en för många väsentlig fråga bringades närmare sin lösning.

Herr talman! Det är med ganska stor tveksamhet jag tar till orda i denna debatt, ty ämnet för den är sannerligen av det slaget att man helst skulle vilja dra en slöja av tystnad över vad som skedde under de där januaridagarna 1946. Många gånger är det dock bättre att lägga papperen på bordet, ty då först tystnar spekulationerna och rensas luften. Jag tror det skulle vara ganska hälsosamt, om bakgrunden till baltutlämningen bringades till allmänhetens kännedom. Vi som var med under den tiden upplevde baltutlämningen som ett brott mot asylrättens principer. Jag säger därmed icke att det förhöll sig så, eftersom jag inte vet vad som låg bakom själva baltutlämningen. Man kunde inte överblicka konsekvenserna, om de svenska myndigheterna hade sagt nej till utlämningen, ty det var endast regeringen som i sin besittning hade alla handlingar och promemorior som ställningstagandet baserade sig på. Men vad jag personligen, och många med mig, upplevde allra starkast var en känsla av att kristna och humanitära bud kränktes. Jag tyckte att det var ovärdigt en rättsstat som Sverige att utlämna dessa människor som hade sökt asyl i vårt land till, som jag då antog, en död i fångenskap. Det är nu över 22 år sedan baltutlämningen ägde rum och man kan fråga sig: Skulle det vara förenat med några större förvecklingar, om papperen lades på bordet och om regeringen exempelvis gav ut en vitbok för att sprida ljus över det skedda? Naturligtvis skulle det vara ytterst värdefullt med en närmare belysning av förhållandena när det gäller Sveriges ställningstagande till baltutlämningen i januari 1946. Här är det inte fråga om att ställa någon eller några till ansvar för det inträffade, utan en sådan vitbok eller redogörelse från regeringens sida skulle närmast ha till syfte att bringa klarhet över vad som låg till grund för baltutlämningen. Med hänsynstagande till opinionen och den stora grupp balter som efter kriget sökte asyl i vårt land skulle jag vilja vädja till Kungl. Maj:t att utge en vitbok om baltutlämningen. Ett sådant dokument skulle sannerligen ha sitt berättigande. Då jag nu, herr talman, ansluter mig till herr Werners reservation är det därför att jag vill uttala en önskan om att Kungl. Maj:t måtte finna skäl till att ge ökad offentlighet åt omständigheterna i samband med utlämnandet av de baltiska flyktingarna 1946.

Herr talman! Vi svenskar har en benägenhet att moralisera över andra länders och folks agerande, när de med eller utan egen förskyllan ställes i svåra situationer. Vi har så lätt att anlägga synpunkter på regimer i utvecklingsvärlden, att kraftigt fördöma våldshandlingar och brutalitet — detta med all rätt — medan vi samtidigt har så svårt att förstå att många av våra medmänniskor i utvecklingshänseende befinner sig flera hundra år efter oss och därför har ett helt annat synsätt och beteendemönster. Men vi behöver inte förflytta oss så långt som till Asien, Afrika eller Latinamerika. Alla reagerar vi väl ännu starkare när människor på vår egen kontinent förföljes, kastas i fängelse, avrättas eller utvisas av politiska meningsmotståndare, av vilka man med tanke på deras kulturarv och utbild ning kunde begära att de visade humanitet och lade i dagen ett demokratiskt tänkande. I dagens läge är det befriande att se hur vår ungdom alltmer engagerar sig i internationella frågor och reagerar mot våld, förtryck och sociala orättvisor. Vi är alla upprörda över grymheterna i Vietnam, Biafra och andra länder, där oskyldiga människor utsättes för lidande och terror. Tusentals och åter tusentals människor lever i dag i landsflykt och misär eller söker fristad i länder där lugnare förhållanden råder. Obekväma politiker fängslas eller förföljes, men tyvärr orkar alltför få av oss engagera sig i dessa oerhörda problem, som för många tycks ligga så fjärran. Huvudtemat för årets FN-kampanj är de fundamentala principerna om de mänskliga rättigheterna. Man frågar sig onekligen hur vi svenskar skulle handla, om de mänskliga rättigheterna sattes ur spel och vi själva med eller utan tvång skulle avgöra om vår nations grundläggande humanitetsoch rättsprinciper skall gälla. Skulle våra nuvarande politiker, stödda framför allt av en ansvarsmedveten och engagerad ungdom, stå emot obefogade rättsstridande krav? Frågan kan synas vara hypotetisk, men många gånger före, under och strax efter andra världskriget ställdes vår regering och våra myndigheter inför sådana problem. I många fall svek vi. Baltutlämningen 1946 är ett sådant exempel. Trosvissa när det gällde rättsprinciperna i vårt samhälle och litande till Haagkonventionen sökte baltiska soldater och civila fristad i vårt land. Men trots en våldsam folkopinion och i strid mot alla folkrättsliga avtal utlämnades i januari 1946 inte mindre än 146 balter, en händelse om vilken Aftonbladet så sent som för några år sedan skrev: »Det är otroligt att det hänt i Sverige.» Dagens Nyheter skrev vid samma tillfälle att utlämningen var en av de mest beklämmande och mest ovärdiga regeringshandlingarna i senare svensk historia.

Enligt min och säkerligen även många andras mening måste man, om man fattar felaktiga beslut, riva upp dessa och inte med åberopande av formella byråkratiska skäl hålla fast vid dem. Det avgörande beslutet om baltutlämningen fattades i en förvirrad situation, där det inte kan uteslutas att det fanns ett visst tryck från annan makt. Regeringens beslut i denna fråga blev ödesdigert. Man valde utlämning. Mängder av människor skickades till slavläger och många mötte en alltför tidig död i Sibirien. Det är inte min mening, och jag tror inte heller att det är de andra motionärernas avsikt, att ställa någon eller några människor till svars för det skedda. Vad vi önskar är att få klarhet i varför våra myndigheter vid denna tid handlade som de gjorde. Även om inte allt vårt agerande i baltfrågan kan ursäktas, måste man ändå trovärdigt och ärligt förklara alla omständigheter bakom regeringens handlingssätt i denna svåra tid. I 3 § sekretesslagen stadgas följande: »Handlingar i ärenden vilka angå rikets förhållande till främmande makt må allenast i de fall och i den ordning Konungen bestämmer utlämnas tidigare än femtio år efter handlingens datum.» Denna bestämmelse är givetvis tillämplig i det fall som vi i dag diskuterar. Andra handlingar rörande utrikespolitiska förhållanden får ju inte heller utan tillstånd av de myndigheter, som handlägger ärendet, utlämnas förrän femtio år efter handläggningens datum, såvida det inte är uppenbart att handlingens innehållande inte påkallas av bl.a. hänsyn till internationella frågor. Jag är väl medveten om att riksdagen i dag inte kan fatta något beslut om att frige de aktuella handlingarna, men jag är också väl medveten om att riksdagen som sin mening kan uttala att dessa papper bör offentliggöras. Jag vill i detta sammanhang som exempel anföra att det efter Englands överfall på Egypten i Port Said 1956 inte dröjde mer än cirka tio år förrän den engelska regeringen lade papperen på bordet och försökte förklara varför man hade handlat som man hade gjort. Det är också klart att man i Sovjet i mångt och mycket rensat upp efter Stalineran och säkerligen inte på något sätt skulle känna sig kränkt över att vi bringade klarhet i detta i svensk historia så mörka avsnitt. Avsteg från femtioårsregeln har också åtskilliga gånger gjorts. Jag tillåter mig bara att påminna om de vitböcker, som den svenska regeringen presenterade under åren 1946—1948 berörande Sveriges politik under andra världskriget. I dessa handlingar offentliggjordes en rad doku ment, som rörde förhållandet till Tyskland i samband med Norges och Danmarks besättande samt t.ex. den mycket omdiskuterade tyska transiteringstrafiken genom Sverige. I enskilda fall har Kungl. Maj:t t.o.m. medgivit undantag från sekretessregeln för vetenskapliga forskningar. Särskilt vidsträckt synes det medgivande ha varit, som kom Krister Wahlbäck till del för dennes doktorsavhandling om finlandsfrågan i svensk politik. I förordet till avhandlingen kan man läsa att Kungl. Maj:t beviljat författaren tillstånd att »i princip taga del av handlingarna i UD:s arkiv». Man kan fråga sig varför en så omdiskuterad fråga, omgiven av allehanda rykten, påståenden och direkta anklagelser, som baltfrågan ännu i våra dagar är, skall vara hemligstämplad. Varför skall vi inte få veta sanningen om de händelser som den socialdemokratiske juridikprofessorn V. Lundstedt betecknade såsom mer upprörande än något annat ärende som han hade diskuterat under sin dittillsvarande sjuttonåriga riksdagstid? Biskopen J. Cullberg framhöll också i ett tal, att balttragedin måste framstå såsom en av de svartaste företeelserna i Sveriges historia under senaste tid. är det verkligen inte dags att offentliggöra dessa hemligstämplade papper, så att vi får ta del av den verkliga bakgrunden till att regeringen handlade som den gjorde? I våras kom det ut en baltisk vitbok under titeln »De internerade balternas tragedi i Sverige under 1945—46». Och för en tid sedan utgav författaren Per Olov Enquist boken »Legionärerna», som till stor del stöder sig på dokument, dagböcker, brev och hemligstämplade redogörelser — det rör sig om intervjuer med en mängd människor, från dåvarande deltagare i utrikesnämnden till andra myndighetspersoner som på ett eller annat sätt aktivt varit inblandade i baltfrågan. Boken är i sin dokumenta riska skildring så skakande och fylld av påståenden, anklagelser och tillrättalägganden att det förvånar mig att den inte väckt större debatt än den hittills gjort. Bland annat skildras mängder av utlämningsförfaranden — det beskrivs hur judar, landsflyktiga norrmän, kommunister och andra politiska flyktingar på ett cyniskt och många gånger rent omänskligt sätt utlämnades till lidande och död. Författaren säger i företalet att hans avsikt varit att ge en helt objektiv och exakt bild av baltutlämningen — en för svensk samtidshistoria helt unik politisk affär. Men han förklarar också att ban misslyckats med att ge en objektiv bild, och därför kommer den sensationella boken att i många avsnitt stå helt oemotsagd så länge inte vår regering lägger de hemligstämplade papperen på bordet. Vad finns egentligen att dölja? Personligen vill jag tro att Sveriges regering under de svåra åren ansåg sig tvungen att handla som den gjorde i t.ex. baltfrågan. Man kan naturligtvis fråga sig, herr talman, om det tjänar någonting till att riva i gamla sår. Men vi måste förstå att det är viktigt för en demokratisk nation att alltid göra upp med det förflutna och lära av historien för att därmed förhindra att misstag upprepas och att mänskliga rättigheter en gång i framtiden på nytt åsidosätts. Personligen är jag, som jag sade, inte ute för att finna några politiska syndabockar, men jag vill skapa klarhet i en affär för vilken jag och många andra lider samvetskval. Den som personligen sett hur unga pojkar med våld släpades ombord på ett fartyg i Trelleborgs hamn — en pojke som försökte köra sina händer genom vindrutorna på den buss i vilken han fraktades till fartyget för att därmed ta sig av daga, den som sett hur personer åt rakblad, den som upplevt hur en baltflykting stötte dolken i halsen för att undgå att bli utlämnad — den kan inte glömma dessa händelser. Jag rår inte för, herr talman, att jag blir djupt rörd när jag tänker tillbaka på detta, och jag skäms inte över att jag gråter. Varför är det för resten för oss människor en sådan självklarhet att skratta och visa glädje men varför är vi så rädda att visa andra mänskliga känslor som att gråta? Bland alla dessa balter fanns enligt uppgift inte mindre än 49 minderåriga som egentligen skulle ha tagits om hand av barnavårdsnämnd. Man påstod att de var frivilliga, men den som haft tillfälle att studera upprop och plakat från krigets dagar vet att det slogs fast att om man inte blev »frivillig», så skulle man straffas enligt gängse krigslagar. Så var det med den frivilligheten! Unga människor, som helt enkelt tvingats ut i kriget, blev sedan av oss utlämnade till ännu mera lidande. Av tillgängliga dokument framgår att många civila balter bytte från civil klädsel till militäruniform för att bli behandlade enligt Haagkonventionen. I vissa fall tänkte flyktingarna fortsätta vidare på sin flykt men fick av svenska myndighetspersoner veta att de inte behövde befara någon utlämning från Sverige. Vi måste förstå att många militärer, läkare, sjuksköterskor och andra känner samvetskval över att på ett eller annat sätt ha varit med om den olyckliga handläggningen av dessa flyktingärenden, som blev en tragedi. Ett upprörande faktum i baltutlämningen är att ryssarna i sin not den 2 juni 1945 endast begärde utlämning av personer som flytt till Sverige efter undertecknandet den 8 maj av akten om Tysklands militära kapitulation. Men vi utlämnade inte bara människor som flytt strax före kapitulationen utan också människor som kommit hit lång tid dessförinnan. Vi utlämnade människor som slagits mot både ryssar och tyskar för att värna sin nationella rätt, men också många som inte var militärer. Man skulle givetvis på den tiden ha gjort en noggrann prövning av varje enskilt fall. Det handlade ändå om människor, enskilda individer som sökt skydd i vårt land. Men människan glömdes som så många gånger förr i historien bort. Något som man på politiskt språk skulle kunna kalla en paketlösning av hela baltfrågan kom till stånd. Om än kanske med tvång utlämnade man oskyldiga och skyldiga människor utan individuell prövning och i strid mot hävdvunna asylprinciper. Herr talman! Per Olov Enquists bok är, som jag tidigare sade, så fylld av dokument, påståenden och skildringar från denna tragiska tid att om bara något av allt som skrivits i den är sant måste våra myndigheter visa en klar vilja att redovisa de fakta och sanningar som de fortfarande vill belägga med hemligstämpel och alltså dölja. Vi måste ärligt och öppet deklarera inför vårt folk och världen varför vi giorde som många ansåg oss tvingade att göra. Ett sådant klarläggande skulle stoppa obefogad kritik, men framför allt visa sanningen, som aldrig får döljas. Vi nutidsmänniskor måste lära oss av historiens skeende för att i framtiden kunna undvika sådana misstag som en gång begåtts i det förgångna. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon sakdebatt. Jag föreställer mig att många av kammarens ledamöter frågar sig: Varför är herr Werner ensam reservant? Är han den ende i konstitutionsutskottet som känner för dessa ting? Är han den ende som har försökt sätta sig in i vad diskussionen gäller? Herr talman, jag tror inte det. Det förhållandet att herr Werner är ensam reservant grundar sig väl på att det kan råda delade meningar om huruvida dessa likalydande motioner kunde väckas i riksdagen. I varje fall råder mycket starka tvivel om huruvida konstitutionsutskottet kan sakbehandla motionerna med hänsyn till att konstitutionsutskottets främsta uppgift är att hålla på grundlagarna och konstitutionen. Utskottsmajoritetens utlåtande klargör att det inte har förts någon sakdebatt inom utskottet. Man har helt hänfört sig till utskottets befogenheter i detta fall och därför är det litet beklagligt att herr Werner, som deltagit i utskottsbehandlingen, fäller det yttrandet om utlåtandet att det är sterilt och fantasilöst och kan synas ge uttryck för att konstitutionsutskottet anser regeringen vara en helig ko. Det är ingalunda på det sättet utan utskottsmajoriteten har ansett att Kungl. Maj:t bestämmer på detta område och att i varje fall inte konstitutionsutskottet kan göra något uttalande på denna punkt.

Herr talman! Jag är helt medveten om att många känner som jag för sakfrågan i detta stycke, och herr Adamsson vet också väl varför jag blev ensam som reservant. Det var, som sagt, ingalunda därför att bara jag var talesman för balterna; det var därför att jag tyckte att man kunde gå något längre och inte bara hänvisa till sekretesslagen, utan ta detta ärende som en anledning att kanalisera den opinion som finns bland oss i riksdagen och hos vårt folk. När man inte gjorde det fann jag skäl att beteckna utskottets utlåtande som sterilt och fantasilöst.

Herr talman! Jag skall uteslutande hålla mig till den egentliga sakfrågan, nämligen möjligheten att få till stånd ett lättande av sekretessen. Att herr Werner ensam reserverat sig i utskottet — vilket också påpekades av herr Adamsson — skulle kunna tolkas så, att han tillsammans med motionärerna möj ligen vore ganska ensam om sin uppfattning också i kammaren. Jag tror inte att så är fallet, och jag vill gärna säga, att den moderata form som reservationens hemställan fått har tilltalat mig. Riksdagen bör väl ändå utan konstitutionella hinder kunna be Kungl. Maj:t om en prövning i positiv anda av möjligheterna att skingra hemligheterna kring de omständigheter som rådde då balterna utlämnades. Det är enligt min uppfattning inte på något sätt att träda regeringen för nära; denna har enligt sekretesslagen helt självklart att pröva sådana frågor. Intresset för att få en klarare bild av omständigheterna kring baltutlämningen är mycket stort. Det föreligger inte bara ett allmänt intresse — redan det är ett starkt motiv — utan det finns också ett direkt behov av ökad offentlighet kring vad som verkligen hände och vad som igångsatte händelseförloppet. Ofrånkomligt är, såsom jag ser det, att en myckenhet av ryktessmideri och allsköns spekulationer fortfarande frodas och även kommer till direkta uttryck. Ingen part gagnas av sådant. Ju mera man kan redogöra för utan att riskera rikets säkerhet, desto bättre måste det vara. Jag skulle vilja upprepa frågan: Skulle riksdagen inte kunna be regeringen ta sig en ny funderare på saken? Det är faktiskt — uttryckt på vanligt enkelt språk — inte mer som begärs i reservationen.

Herr talman! Jag skall inte uttala mig om vad andra kammaren kan tilllåta sig i ärenden av denna natur. Det enda jag vill ha sagt är att konstitutionsutskottet funnit sig icke ha att befatta sig med ärendet som sådant.

Herr talman! Kammaren har i dag på förmiddagen diskuterat åtskilliga frågor som har rört sekretess. Jag skulle vilja beröra ett område som för många människor framstår såsom sekretessbelagt utan att vara det, nämligen behandlingen av reklamationer som gäller sådana debiteringar från televerket som man har uppfattat såsom feldebiteringar. Vi konsumenter vill gärna veta vad vi får för våra pengar. Detsamma gäller de tjänster och varor som lämnas av staten eller statens olika verk. När vi åker tåg kan vi sätta avgiften för resan i direkt relation till vägsträckans längd och fortskaffningsmedlet. Vid postbefordran vet vi att en försändelse av en viss typ kostar så och så mycket att befordra. Samma är förhållandet när vi utnyttjar televerkets tjänster i den betydelsen, att vi skickar telegram. Vi kan alltid kontrollera avgiften och dess relation till tjänsten i fråga. Vi har emellertid inte samma möjlighet att kontrollera telefonavgifterna. — Jag vill redan från början säga att jag på intet sätt hyser något misstroende mot de debiteringar och den automatik som förekommer på det området; jag tror nämligen att vår telefon är en av de förnämsta i världen i detta avseende, därmed givetvis inte sagt att felaktigheter inte kan uppstå. Utskottet har beträffande vår motion i huvudsak behandlat den tredjedel av de cirka 60 000 felanmälningar som görs per år och vilka blir föremål för vidare behandling av televerket. Jag vill fästa uppmärksamheten på att siffran 60 000 är televerkets, men antalet har stigit. Hur stort det är för det sistlidna året vet vi ännu inte. Vi har i motionen begärt att en televerkets reklamationsnämnd skulle inrättas, dit anmälningar skulle kunna skickas från dem som fått uppfattningen att antalet samtal inte står i riktig relation till den utskickade räkningens storlek. Att antalet missnöjda är stort kan jag garantera med hänsyn till den mängd brev jag fått från teleabonnenter. Jag har med glädje noterat statsutskottets behandling av motionen. Det finns åtskilliga positiva saker att konstatera i samband med utskottets behandling. För det första meddelar televerket i sin skrivelse till utskottet att man nu förfogar över 1500 kontroll 2vläsare, vilkas antal kommer att öka väsentligt under de närmaste åren.

Jag ser det emellertid som en principiellt mycket viktig sak att det finns en instans dit abonnenten kan vända sig om han känner att förhandlingarna med televerket inte lett till positivt resultat eller om man — såsom det framhållits från vissa håll — känner att rättssäkerheten varit i fara. Den känslan har kanske i någon mån förstärkts sedan televerket efter avstängning av telefonen försökt göra indrivning genom hot om utmätning, vilket givetvis juridiskt sett är alldeles riktigt men med säkerhet förorsakat många personliga tragedier. Där kommer medvetandet om den allmänna reklamationsnämndens existens att kännas betryggande, ty det vore i så fall en instans dit abonnenten i fråga kunde vända sig. Jag gläder mig också åt att utskottet säger sig förvänta att televerket i framtiden skall följa utvecklingen. Därmed anser jag, herr talman, att motionärerna nått en stor del av sitt syfte med motionen. I propositionen föreslås regler som klarlägger hur <studiemedelsavgifter skall behandlas i skattehänseende. Reglerna innebär att avdrag inte skall få göras vid inkomsttaxeringen för sådana avgifter. Vid förmögenhetstaxeringen skall återbetalningspliktiga studiemedel enligt förslaget behandlas som skuld och således avdragsrätt föreligga.

Herr talman! Bevillningsutskottets betänkande nr 60 gäller bl.a. frågan om hur studiemedelsavgifter skall behandlas i skattehänseende. De regler som föreslås i propositionen och som utskottet tillstyrker innebär att avdrag för sådana avgifter inte skall få göras vid inkomsttaxeringen. Vid förmögenhetsbeskattningen skall återbetalningspliktiga studiemedel räknas som skuld. Ett flertal motioner har väckts angående dels avdragsrätten för studiemedel, dels periodiskt understöd för studerande. Att så skett är inte att förundra sig över. Riksskattenämnden utta lade t.e x. i samband med införandet av studiemedelsförordningen att det inte är orealistiskt att betrakta studieskulder som en ackumulering av levnadskostnader motsvarande existensminimum. På grund av de av praktiska skäl motiverade reglerna om beskattningsårets slutenhet kan för närvarande avdrag för dessa kostnader inte åtnjutas. Principen om beskattningsårets slutenhet har dock under senare år på flera håll genombrutits. Av kammarrättens yttrande över departementspromemorian framgår att någon tillräckligt utförlig utredning inte finns för att frågan om avdragsrätt för studiemedelsavgifter i hela sin vidd skall kunna avgöras. Det finns därför, herr talman, all anledning att göra en sådan utredning. Den begärs i samtliga de tre reservationer som är fogade vid betänkandet. I reservationen 2, som jag yrkar bifall till, anför vi reservanter i motiveringen: »Under studietiden är de studerande i regel förhindrade att förvärva egen inkomst.

De skäl som anförs i propositionen för att studiemedelsavgifterna inte till någon del bör vara avdragsgilla finner vi inte bärande. Vi reservanter är medvetna om att studiemedelsavgifternas behandling i skattehänseende är en fråga som rymmer många problem; därför bör den utredas. Vi begär i reservationen att frågan om avdrag för periodiskt understöd till studerande också upptas till prövning. Vi finner reglerna om sådant avdrag i deras nuvarande utformning högst otillfredsställande från rättssynpunkt. Självfallet bör rätt till avdrag för periodiskt understöd till studerande kombineras med skatteplikt för mottagaren. Herr talman! Vi reservanter går inte emot propositionen, men vi hemställer att frågan om studiekostnadernas behandling i skattehänseende och frågan om rätt till avdrag för periodiskt understöd till studerande blir föremål för särskild utredning.